Herr talman! I motionen 1274 har vi tagit upp frågan om riktlinjerna för flyttningsbidrag. Vi gör det utifrån det beslut som riksdagen fattade i höstas om att regionalpolitiken bör få en mera decentralistisk inriktning. I motionen framhåller vi att ingen bör mot sin vilja vara tvingad att flytta för att erhålla en rimlig materiell och kulturell standard. I sitt utlåtande över motionen säger utskottet: ”Även med en väl utbyggd regionalpolitik måste man räkna med att en del personer av sysselsättningsskäl tvingas lämna hemorten.” Det är en formulering som jag inte känner mig till freds med. Jag är säker på att det inte råder några delade meningar om att samhället skall underlätta den enskildes situation i samband med den omställning som en flyttning innebär. Allt bistånd från samhället av denna karaktär måste dock anses som sekundära insatser. De viktigaste insatserna vi gör är naturligtvis de som syftar till att undanröja orsakerna till denna typ av flyttningar, nämligen en mera decentralistisk regionalpolitik. Med utgångspunkt i det tidigare nämnda riksdagsbeslutet hade vi förväntat oss att regeringen i propositionen i större utsträckning skulle ha förändrat balansen i de sysselsättningspolitiska insatserna från symtom till orsaksbekämpning. I höstens riksdagsbeslut framhölls vidare att människor i alla landsdelar skall ges en allsidig sysselsättning och service. Naturligtvis är det inte lätt att skapa en lika väldifferentierad sysselsättningsstruktur i glesbygdsområden som i mera tätbefolkade delar av vårt land. Det är emellertid viktigt att man inte lägger endast teknokratiska synpunkter på detta utan också väger in mänskliga och sociala skäl. Det är säkert inte många förunnat att både få det arbete han allra helst vill ha och samtidigt få bo på den plats han allra helst vill bo på. Studier av flyttare tyder på att många är beredda att ge avkall på det förra för att vinna något av det senare. Av detta bör man rimligen dra den slutsatsen att det är viktigast att öka arbetstillfällena i sysselsättningssvaga områden, även om det inte går att tillgodose alla smakriktningar. Man får inte övervärdera valfriheten när det gäller sysselsättning så att detta inskränker människors valfrihet då det gäller bostadsort. I propositionen och i utskottsbetänkandet framhålls med all rätt de ekonomiska uppoffringarna för den enskilde i samband med flyttning. Utan att här närmare gå in på detaljer vill jag bara påpeka att även den samhällsekonomiska effekten av att flytta människor är mycket tvivelaktig och ofta negativ. Följden blir inte sällan en snedbelastning av samhällets resurser, dåligt utnyttjande på det ena stället och bristsituation på det andra. Utskottet anser att de reformerade flyttningsbidragen inte strider mot den inriktning av regionalpolitiken som riksdagen har uttalat sig för. Det borde dock inte ha varit någon nackdel om sysselsättningsutredningen i likhet med motionens yrkande hade fått pröva detta förhållande. Jag avstår dock från att här framställa något yrkande, i vetskap om att vi i regeringen har de starkaste företrädarna för uppfattningen att regionalpolitiken bör få en mera decentralistisk inriktning.

Jag har ingen anledning att gå in i detalj på alla de sakmotiveringar som ligger bakom länsstyrelsens krav och min motion. Men så mycket vill jag ändå säga att vi från värmländskt håll har svårt att se att det skulle bli någon fördel för synskadade som utbildas, om kursen vid Landaskolan i Kristinehamn förflyttas till Göteborg. Kristinehamn och dess invånare har en lång erfarenhet av kontakten med synskadade, och Landaskolan har varit en betydelsefull institution när det gällt att göra det möjligt för synskadade att delta i arbetslivet. För en fortsatt lokalisering av utbildning för synskadade till Kristinehamn talar även regionalpolitiska skäl. AMS har framhållit att lokaliseringspolitiska synpunkter ej kan få påverka en fråga av den här aktuella karaktären, såvida ej likvärdiga förutsättningar skulle föreligga i valet mellan två orter. politiken Arbetsmarknadspolitiken Med en viss respekt för AMS synpunkter kan det ändå inte vara så, att alla nackdelar för utbildning av synskadade finns i Kristinehamn och alla fördelar i den tänkta framtida kursorten Göteborg. Men, herr talman, även de regionalpolitiska skälen måste få ha en viss inverkan när det gäller förläggning av utbildning av det slag som det här är fråga om. I länsprogrammet för Värmland betonas att utvecklingen i Kristinehamn måste följas med noggrannhet. Under 1976, då länets befolkning ökade, uppvisade Kristinehamns kommun den största absoluta minskningen av folkmängden bland de kommuner som haft en negativ befolkningsutveckling. Detta visar att orten är mycket känslig för negativa sysselsättningsförändringar. Jag vill även framhålla att i den nyligen framlagda specialstålsutredningen understryks att Kristinehamn är en av de orter, där det finns anledning att hysa oro för att en framtida strukturförändring inom stålindustrin kan få mycket negativa följder för sysselsättningen. Inför det perspektivet är det naturligt att vi från Värmland gör allt vi kan för att slå vakt om den verksamhet som vi har inom den offentliga sektorn. En nedläggning av Landaskolan försvagar både indirekt och direkt Kristinehamns ställning som regionalt centrum och strider mot de regionalpolitiska målen för länet. I motionen 896 har jag och ytterligare några av s-ledamöterna från Värmland lagt fram förslag som utmynnar i att om kursen Omställning och rehabilitering för synskadade flyttas från Kristinehamn, borde samhället tillgodogöra sig den erfarenhet som finns i Kristinehamn och inom hela dess näringsliv, efter många års kontakter med synskadade, och skapa en ersättningsverksamhet. Vi har pekat på ett projekt för framtagning av verktyg för synskadade. Således har vi anvisat ett alternativ, men vi är givetvis medvetna om att det kan finnas även andra utbildningsalternativ, som skulle kunna komma i fråga för Kristinehamn. Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet har, som framgår av betänkandet, inte funnit skäl att förelå någon åtgärd med anledning av motionerna. Med hänsyn härtill finner jag det utsiktslöst att yrka bifall till dem. Jag tar i stället fasta på betänkandets innehåll i övrigt, nämligen att frågan om den fortsatta verksamheten vid Landaskolan i Kristinehamn f.n. prövas av arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen. När jag nu avstår från att yrka bifall till motionerna 895 och 896, sker detta endast under den förutsättningen att såväl arbetsmarknadsstyrelsen som regeringen finner en lösning för en fortsatt verksamhet för synskadade vid Landaskolan i Kristinehamn. Herr talman! Jag tänkte också något beröra utskottets behandling av motionen 225, som väckts av fru Hörnlund med mig som medmotionär. Vi har i motionen aktualiserat frågan om barnomsorgen i samband med arbetsmarknadsutbildning. Det har funnits en försöksverksamhet på detta Herr talman!

Men om man på borgerligt håll menar något med allt det vackra som har sagts om detta, bör de som här i debatten hyllat kvinnorna ställa upp bakom vår reservation. Herr talman! Vad som ytterligare behöver sägas för att understryka angelägenhetsgraden av den här aktuella frågan uttrycks så klart i motionen, att jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen 9 samt till övriga socialdemokratiska reservationer.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
Herr talman! Med anledning av herr Johanssons i Arvika anförande vill jag göra en kommentar beträffande Landaskolan i Kristinehamn. Det har faktiskt i dag fattats ett regeringsbeslut som kan ha intresse för kammarens ledamöter, eftersom frågan kommit upp till rätt ingående diskussion under slutvarvet av denna debatt. Det står i vårt utskottsbetänkande att frågan utreds av regeringen och att man därvid skall beakta de synpunkter som förts fram från olika remissinstanser, bl.a. från AMS. Arbetsmarknadsstyrelsen har just i dag fått i uppdrag att utreda hur och i vilken omfattning man kan fortsätta undervisningen för synskadade i Kristinehamn. Detta sker bl.a. för att beakta de synpunkter som har förts fram från Synskadades riksförbund om heminstruktörsutbildning och de resurser som i Kristinehamn finns för en yrkesutbildning av synskadade. Detta utredningsuppdrag skall vara slutfört till den 1 juli i år. Jag tror därför att det som utskottet har skrivit är fullt tillfredsställande. Jag observerade att herr Johansson i Arvika icke yrkade bifall till sin motion. Jag tror att han har alla möjligheter att vinna framgång med sin motion på den väg som han här själv har valt. politiken Arbetsmarknadspolitiken
Herr talman! Det är givet att jag tar emot detta besked med viss tacksamhet och viss glädje. Men samtidigt kvarstår för min del givetvis det önskemålet att de direktiv som arbetsmarknadsstyrelsen nu har fått att utreda Landaskolans framtid kommer att utmynna i någonting positivt. Jag förutsätter också att utredningsdirektiven är sådana att en fortsatt verksamhet i Landaskolan blir en realitet.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motionen 404 som handlar om psykologiska konsultinsatser vid arbetsförmedlingarna. Dessa insatser är ett värdefullt hjälpmedel i förmedlingarnas ansträngningar att bereda arbete eller utbildning åt de arbetslösa. När man som arbetsförmedlare försöker att finna lösningar på arbetsvals och utbildningsproblem tillsammans med de arbetssökande kan man genom en fullständig anlagsundersökning erhålla det bästa resultatet.

De kvinnor, som varit hemarbetande under många år och sedan kommer till arbetsförmedlingen för att söka sig in på arbetsmarknaden, frågar först som regel efter de traditionella kvinnojobben och är i början väldigt negativa till förslag om arbete i industri, verkstadsmekanisk utbildning eller liknande. Efter en fullständig anlagsundersökning får den arbetssökande kvinnan ofta ett ökat självförtroende i vetskap om att hon kan klara ett arbete som t.ex. svarvare. På så sätt vidgas arbetsmarknaden för henne och därmed möjligheterna till arbete. I dag är situationen bekymmersam för många länsarbetsnämnder, speciellt i skogslänen, eftersom anslagna medel för psykologiska konsultinsatser snabbt förbrukas. Arbetsförmedlarna får besked om att inte remittera arbetssökande i så stor utsträckning som man tidigare gjort. Det finns pengar för endast ett fåtal fullständiga anlagsundersökningar och inom denna ram måste man hålla sig trots att behovet finns och väntrummen är fulla av arbetssökande män, kvinnor och ungdomar med behov av hjälp för utbildnings eller arbetsval. I propositionen har man inte beaktat de av AMS gjorda äskandena utan endast föreslagit oförändrat belopp från föregående budgetår med 24,2 milj.kr. Vi motionärer vet att denna summa inte räcker för innevarande budgetår, och med tanke på den allmänna kostnadsutvecklingen innebär detta en kraftigt minskad verksamhet för kommande budgetår. Med anledning därav hemställer vi i vår motion att riksdagen som sin mening uttalar att regeringen efter förnyad prövning medverkar till ytterligare förstärkningar av psykologiska konsultinsatser vid arbetsförmedlingarna. Visserligen avstyrker utskottet vår motion med motivering att frågan f.n. övervägs i regeringen, och man hänvisar till betänkandet Yrkesinriktad rehabilitering . Om utskottet anser att motionens syfte därmed skulle bli tillgodosett har jag emellertid, herr talman, ingen anledning att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Riksdagen beslöt i december om försöksverksamhet med en särskild form av halvskyddad sysselsättning för ungdomar under 25 år med svåra fysiska handikapp. Avsikten var att underlätta för dessa ungdomar att efter avslutad utbildning få anställning. Många gånger har dessa ungdomar fått sin utbildning i särskilt tillrättalagda former och ställs kanske inför förtidspension som enda försörjningsalternativ. Statsbidrag utgår nu med 90 96 av den totala lönekostnaden under första året och därefter med 50 96 under tre år. Tanken bakom denna konstruktion är att det under en relativt lång introduktionsperiod skall ges möjligheter för arbetsgivaren och den anställde att hitta den arbetsuppgift som är mest lämplig med hänsyn till den anställdes förutsättningar. I motion 413 har vi menat att denna form av försöksverksamhet också borde gälla andra grupper av ungdomar som i dag har stora svårigheter på arbetsmarknaden. Jag tänker då på ungdomar med svåra psykiska och sociala handikapp. För dessa ungdomar finns ofta som enda försörjningsalternativ förtidspension eller socialhjälp. Det är för denna grupp oerhört väsentligt att alla möjligheter till sysselsättning prövas. Utan ett lämpligt arbete blir resultatet av övriga rehabiliteringsinsatser klart sämre. Jag är mycket glad över utskottets välvilliga behandling av motionen, och jag hoppas att man inom regeringen har samma positiva inställning och därmed fullföljer utskottets intentioner. Det kan nämligen innebära att ytterligare några ungdomar nu får tillfälle att visa både sig själva och andra att de vill och kan arbeta. Med litet fantasi och god vilja kan man säkert hitta lämpliga arbetsuppgifter för dem. Det är ju inte så, att arbetsgivarna precis står i kö för att ta emot människor med problem, och därför kommer pengarna säkert att räcka till, även om man utvidgar den grupp som får delta i försöksverksamheten. För den enskilde går värdet inte att mäta i pengar och för samhället kan det aldrig bli olönsamt att människor får arbeta. När det gäller rehabiliteringen av dessa ungdomar upplever jag att möjligheten till ett arbete är det centrala för dem. Oftast är det svårast att placera just dem som har psykiska och sociala problem. Det finns nämligen ett motstånd hos både arbetsgivare och arbetskamrater vilket kanske mest bottnar i rädsla och osäkerhet. Den aktuella försöksverk politiken politiken samheten har därför ett stort värde också när det gäller kunskap om och förståelse för människor som är avvikande. Dessa grupper har oerhört svårt att hävda sig på arbetsmarknaden i såväl låg som högkonjunktur. Även vid högkonjunktur blir vissa människor över, delvis beroende på att de inte är företagsekonomiskt lönsamma, delvis beroende på psykologiskt motstånd. Försöksverksamheten syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Jag tror att man i viss mån kan bryta ner både ekonomiska och psykologiska motstånd. Verksamheten är därför väl motiverad, och den blir med nu aktuella kompletteringar ännu bättre. Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Låt mig bara med några få ord kommentera motion nr 299, som berör skolungdomarnas möjligheter till feriearbete. Erfarenheten har visat att vi på många platser i vårt land får allt svårare att anvisa meningsfyllda feriearbeten. Personligen tror jag att det här är ett problem av större vidd och betydelse än vi vanligtvis föreställer oss. I många hem blir sommarferierna en påfrestning därför att ungdomarna i familjen går sysslolösa och har svårt att få utlopp för sin verksamhetslust. Redan i februari-mars börjar de köa hos arbetsförmedlingen och tar tidiga och direkta kontakter med företagen för att vara först i raden av sökande. I många fall är det de som har de bästa kontakterna som får ett arbete, medan andra, som av olika skäl kanske bäst skulle behöva jobbet, i stället blir utan. Bristande tillgång på feriearbeten kan på så sätt leda till sociala problem. Självfallet är ferierna i stor utsträckning till för rekreation och avkoppling, men den lämpligaste avkopplingen från skolarbetet är för många verksamma ungdomar just ett arbete. På samma sätt ger feriearbetet en god kontakt med arbetslivet och är, utan tvekan, ett lämpligt tillfälle till yrkesorientering eller praktik. Nu säger sig arbetsmarknadsutskottet dela motionärernas synpunkter och hänvisar till de kommunala planeringsråden — som tillträder vid halvårsskiftet — och dessutom till sysselsättningsutredningen. - Och det är bra! Det är bra att utskottet fäster på pränt att planeringsråden också blir ett stöd och en hjälp åt arbetsförmedlingarna i deras verksamhet med feriearbeten. Jag tror nämligen att detta inte kommit till uttryck tidigare, och därför tolkar jag utskottsbetänkandet som en anvisning för planeringsråden. Anledningen till att jag har begärt ordet, herr talman, är således att jag vill markera vikten av den skrivning som utskottet gjort på den här punkten. Det är bra också att man kan tolka direktiven till sysselsättningsutredningen så, att den inom ramen för sitt uppdrag har att utreda möjligheterna för bättre tillgång till feriearbeten. Med de här tolkningarna kan jag alltså dela utskottets mening att motionens syfte och önskemål blir tillgodosedda, och därför har jag heller inte något annat yrkande än vad utskottet föreslår på den här punkten. I övrigt ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som är bifogade utskottsbetänkandet.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 behandlar jämväl motionen 1976/77:222 av mig och fru Göthberg, i vilken vi berört angelägenheten av att vuxendöva och gravt hörselskadade får möjligheter att lära sig teckenspråk och talavläsning. För den döve eller gravt hörselskadade är den avsaknad av ett kommunicerande medel som frånvaro av hörsel innebär ett mycket svårt handikapp, speciellt om dövheten är förenad med oförmåga att tala. Man får heller inte glömma bort att i nämnda grupp även finns människor som ej har synförmåga. Det är en mycket liten minoritet det här är fråga om, men vi har dock i vårt land en grupp på ca 3 000 människor som i vuxen ålder förlorat sin hörsel helt, de s.k. vuxendöva.

Min medmotionär och jag slår fast att det för den döve och den gravt hörselskadade är minst lika viktigt att lära sig teckenspråk och talavläsning som för våra invandrare att lära sig svenska. Därmed är det inte sagt att det inte är väsentligt att invandrarna får lära sig svenska för att därmed få bättre möjligheter till närkontakter med sina medmänniskor - men samma förhållande gäller för de döva och gravt hörselskadade. Vi skall i detta sammanhang komma ihåg att de flesta gravt hörselskadade är sådana som drabbats av hörselskador i vuxen ålder. När den hörselskadade inte kan klara sig med hörapparat återstår inget annat för honom än att lära sig talavläsning. Det är angeläget att de döva och gravt hörselskadade erhåller undervisning i teckenspråk eller talavläsning för att därmed öka sina möjligheter till kontakt med sin omgivning. De döva och gravt hörselskadade har rätt att kräva att deras tillgång till sådan undervisning förbättras i lika hög grad som svenskundervisningen för våra invandrare. Samhället bör därför vidta åtgärder i syfte att bereda möjligheter för döva och gravt hörselskadade att lära sig teckenspråk och talavläsning. Enligt min och min medmotionärs mening bör döva och gravt hörselskadade erhålla ledighet med betald lön för 240 timmars deltagande i svenskundervisning, baserad på teckenspråk och talavläsning, och i övrigt på samma villkor som gäller för våra invandrare.

Departementschefen anser att tolkutbildning för döva och gravt hörselskadade bör få hög prioritet bland samhällsinsatserna för de handikappade. Herr talman! Med hänvisning till vad som anförts i proposition nr 87 vid årets riksmöte om den positiva synen på behovet och angelägenheten av att ökade medel ställs till förfogande för tolkutbildning och i förväntan på ett positivt utfall av dessa intentioner avser jag ej att yrka bifall till motion nr 222. Det är dock givet, herr talman, att vi ämnar återkomma till ett följande riksmöte om våra förväntningar, som säkerligen delas av landets döva och gravt hörselskadade, inte infrias.

Herr talman! Jag tänker också i dag beröra en speciell grupp i vårt samhälle, en grupp som har drabbats mycket hårt av den ekonomiska kris som hela den kapitalistiska världen befinner sig i. Det gäller invandrarna. I takt med den kapitalistiska krisen, i takt med monopolens spel om våra arbetsplatser, har det runt om i Europa förekommit varken mer eller mindre än en formlig folkomflyttning. Människor har flyttats från Finland, Grekland, Turkiet och Jugoslavien till de platser där industrin har ansett det vara lönsamt att placera dem. De enskilda människornas intressen har alltid kommit i bakgrunden. Detta har betraktats som ett sätt att tillföra industrin billig arbetskraft. Samhället har inte tagit de fulla konsekvenserna av det inträffade utan också betraktat invandrarna som en billig arbetskraft. I vårt land har detta problem skapat mängder av mänskliga tragedier. Framför allt handlar det om de unga människorna som slagits ut på arbetsmarknaden därför att de har svårigheter att klara språket. Det har inneburit tragedier för kvinnorna. I motion 1330 har jag tillsammans med medmotionärer föreslagit att invandrarnas situation på arbetsmarknaden skall utredas. Det har nämligen visat sig att i de stora invandrarnationerna, där dessa frågor kartlagts, har skriande problem påvisats. I vårt land är det väldigt dåligt med statistik som belyser invandrarnas situation såväl i bostadsområdena som på arbetsplatserna. Jag är medveten om att invandrarna som har drabbats av dessa problem, som i mycket stor utsträckning går arbetslösa och som i mycket liten utsträckning fullföljer sina studier efter grundskolan — av orsaker som jag i går redogjorde för, nämligen dels hemförhållandena, dels det förhållandet att gymnasieskolan rent språkligt är alldeles för svår för våra invandrare — inte är hjälpta av utredningar. Men jag tror att det för samhällets vidkommande är nödvändigt att genomföra undersökningar för att se var insatser bäst behövs. Det är därför som vi har föreslagit att man skall utreda invandrarnas situation på arbetsmarknaden. I detta betänkande tycker jag mig skönja att man egentligen ger oss rätt. Man nämner den tillsatta expertgruppen som så småningom skall lägga fram resultatet av sitt arbete. Jag hoppas att detta resultat kommer snabbt, eftersom behovet är skriande. Vi har också i vår motion föreslagit att invandrarundervisningen skall berättiga till kontant arbetsmarknadsstöd, s.k. KAS-understöd. När man i kommunerna skall sysselsätta arbetslösa invandrare med hjälp av de olika statliga stöd som utgår uppstår det speciella problem. Man måste bl.a. ha handledare och lärare med speciella kvalifikationer, t.ex. tvåspråkighet. Resultatet blir ofta att man avstår från att skapa arbetstillfällen för invandrare, eftersom det är mer komplicerat än att göra det för svensktalande ungdomar. Därför har vi föreslagit att undervisning i svenska för invandrare skall berättiga till kontant arbetsmarknadsunderstöd. Anledningarna är naturligtvis flera, bl.a. att man skulle rusta de unga invandrarna bättre för att kunna komma ut i arbetslivet efter genomgången undervisning. Vi tror alltså att det är en nödvändig och ekonomiskt försvarbar investering från samhället, även sett i krassa ekonomiska perspektiv. Jag ber alltså att få yrka bifall till motionen 1330.

Herr talman! Med anledning av herr Söderströms inlägg i dagens debatt och hans motion om ytterligare utredning om lokalbehoven för AMU centret i Norrköping är det för mig angeläget att här i kammaren få lämna följande uppgifter. AMU-centret i Norrköping är ett av landets större. Det tillkom i slutet av 1950-talet mitt under textilkrisen. Centret förlades i Nyborgs nedlagda yllefabrik som är privatägd. Centret har alltsedan starten haft en mycket hög beläggning. Merparten av eleverna har kommit från Norrköpingsområdet. Trots att det under åren har lagts ned över 10 miljoner av samhället för ombyggnader och förbättringar, är storparten av lokalerna med tidens krav när det gäller arbets och studerandemiljö långt ifrån tillfredsställande. 70 96 av lokalerna motsvarar ej dagens krav. För vissa lokaler har man dispens från yrkesinspektionen endast under förutsättning att det blir radikala förändringar. Rastutrymmen saknas helt. Eleverna får hålla till i korridorerna. Lärarna saknar också en hel del av de mest elementära utrymmena. Matsalen har 180 platser för ett center med 800 elever i fastigheten och 350 elever ute i andra lokaler i kommunen. Under hela 1970-talet har lokalfrågorna diskuterats och i kursstyrelsen har en utredningskommitté arbetat som jag själv tillhör. politiken Arbetsmarknadspolitiken Kommittén blev färdig 1976 och var enhällig när den lade fram förslag om att en nybyggnad var det bästa alternativet från bl.a. framtida arbetsmässiga och ekonomiska synpunkter. Elever, lärare och kursledning vid Norrköpings AMU-center, kursstyrelse och länsarbetsnämnd, alla är eniga om att ett nytt center är bästa alternativet. Men herr Söderström ifrågasätter den ekonomiska utredning som SÖ gjort för kommittén. Enligt mitt förmenande har Söderström genom sin motion försenat och troligen också fördyrat ett mycket angeläget nytt AMU-center i Norrköping. Det skulle kunna erbjuda en bättre studie och arbetsmiljö än f.n. åt dem som genom utslagningen i arbetslivet eller genom låg utbildning får en ny chans genom arbetsmarknadsutbildningen att bättre kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Elever och lärare stod ut med sin arbetssituation därför att de visste att alla arbetade för och var eniga om ett nytt center. Oron blev sedan mycket stor när herr Söderströms motion blev känd. Genom det beslut som riksdagen i kväll kommer att fatta kan arbetet med lokalfrågorna för AMU-centret i Norrköping få fortsätta.
Herr talman! Vad jag ifrågasatte var om den kalkyl som ligger till grund för beslut som har fattats är riktig eller inte. Experter har påstått att kalkylen är felaktig och att det skiljer på 23 milj.kr., som alltså ett nybygge skulle kosta. Jag vill inte säga att man inte skall nybygga, men jag tycker att det är skäligt att man innan man fattar beslut skall veta vilka konsekvenser beslutet får. Det är därför jag har begärt en utredning, och det tycker jag är en rimlig begäran.
Herr talman! Den utredning som har gjorts är den som SÖ alltid gör när det gäller lokalfrågor. Herr Söderström ifrågasätter nu den expertis som SÖ brukar använda sig av. Genom herr Söderströms motion har hela frågan försenats, och det kan inte innebära något annat än att detta också har fördyrats.
Herr talman! Att bedöma kostnaden för ett sådant här projekt är en mycket enkel uppgift för fackmän. En opartisk utredning skulle ha kunnat tillsättas dagen efter det jag hade väckt min motion — från kommunalt håll om man så hade velat. Det är alltså inte fråga om någon försening utan om ett rättvisekrav och ett upplysningskrav.
Herr talman! Herr Söderströms agerande i hela denna fråga är ju ganska märkligt. Innan herr Söderström väckte motionen tog han inte kontakt med vare sig kommunen eller kursledningen. Och det är anmärkningsvärt.

och anförde: Herr talman! Herr Hellström har frågat mig om regeringen har övergivit utbyggnadsprogrammet om 100 000 nya daghemsplatser fram till 1980. Fru Lantz har frågat mig om moderaternas inflytande i regeringen = grammet för är så stort att de kommer att kunna stoppa utbyggnaden av barnomsorgen. barnomsorgen Fru Bernström har frågat mig om jag anser att den planerade utbyggnaden med 100 000 nya daghemsplatser fram till 1980 är tillräcklig för att tillgodose behovet. Herr Peterson i Nacka har frågat ekonomiministern dels om herr Tobissons förslag har något samband med statsminister Fälldins uttalande om att vissa reformer skall genomföras i långsammare takt, dels om ekonomiministern anser att riksdagens beslut om minst 100 000 nya daghemsplatser på fem år måste fullföljas och dels om ekonomiministern anser att det är barnfamiljerna som skall betala för regeringens misslyckade ekonomiska politik. Fru Leijon har frågat arbetsmarknadsministern om han anser det förenligt med jämställdhetsarbetet att minska den planerade utbyggnaden av dag och fritidshem. Herr Petersons och fru Leijons frågor har överlämnats till mig för att jag skall besvara dem. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringens politik under mandatperioden grundas på de riktlinjer som anges i regeringsförklaringen. Där sägs klart och entydigt att samhällets barnomsorg skall byggas ut enligt riksdagens beslut. En enig regering står bakom dessa uttalanden. I tilläggsbudget för innevarande budgetår och i budgetpropositionen för nästa budgetår har medel beräknats för verksamheten i enlighet med de bidragsregler riksdagen har beslutat om. Förslagen visar klart att regeringen för sin del ämnar fullfölja den överenskommelse med Svenska kommunförbundet som låg till grund för riksdagens beslut. knappt en månad sedan strök jag under att utbyggnaden av barnomsorgen är av grundläggande betydelse för barnens egen utveckling och stimulans och för att i praktiken möjliggöra en ökad jämställdhet mellan könen. Ingenting har inträffat som förändrar denna principiella uppfattning. Regeringen kommer med kraft att verka för att den av riksdagen fastlagda målsättningen för utbyggnaden inom den närmaste tioårsperioden uppfylls. Målsättningen innebär att plats inom barnomsorgen skall beredas alla barn i förskoleåldern med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar samt barn med särskilda behov av stöd och stimulans så att efterfrågan på sådana platser tillgodoses. grammet för barnomsorgen på överväganden om vad som kan vara praktiskt möjligt att förverkliga under den angivna perioden med beaktande av byggnadsfrågor, personalfrågor m.m. Diskussioner har nyligen påbörjats med Kommunförbundets ledning omkring dessa frågor. Ingenting har kommit fram vid dessa diskussioner som visar annat än att båda parter gemensamt har utgångspunkten att utbyggnadsprogrammet kan och skall fullföljas.

Herr talman! Vi är många, föräldrar utan daghemsplats och ansvariga politiker, som är djupt oroade över hur det skall gå med den plan för utbyggnaden av barnomsorgen som riksdagen fattade beslut om för ett år sedan. Den debatt som vi hade här i kammaren den 1 mars gav oss inte mycket hopp. Den visade i själva verket med pinsam tydlighet att socialministern och regeringen fortfarande är ointresserade och handlingsförlamade när det gäller barnomsorgen. Socialministern kunde inte svara på frågor eller redovisa initiativ. Det framgick att någon diskussion i den här frågan inte hade förekommit i regeringen. Socialministern vägrade två gånger att ta chansen att från denna talarstol uppmana kommunerna att skynda på utbyggnaden. Men jag noterade vid det tillfället ändå två saker som positiva i svaret. Det ena var att den borgerliga regeringen känner sig förpliktigad att fullföja riksdagsbeslutet. Det andra var att de överläggningar mellan regeringen och Kommunförbundet som regeringen för länge sedan borde ha tagit initiativet till nu äntligen skulle komma till stånd. Knappt två veckor efter denna försäkran går den moderate partisekreteraren ut med ett uttalande som måste tydas så att det parti som förra året ställde sig utanför riksdagsbeslutet nu i regeringsställning vill riva upp det. Ett sådant uttalande har naturligtvis katastrofala följder, vad socialministern än säger här i dag, alldeles särskilt som den moderate partiledaren vägrar att svara på de frågor som han har fått. Uttalandet är en ren provokation. Det är en direkt uppmuntran till alla dem, inte minst herr socialministerns egna partivänner, som ute i kommunerna med alla medel försöker bromsa utbyggnaden. Det undergräver också den solidaritet mellan olika generationer och samhällsgrupper som är en förutsättning för att ett så här ambitiöst program skall kunna fullföljas. Det illustrerar med all tydlighet den splittring och handlingsförlamning som råder i regeringen och som leder till att den inte orkar regera, inte orkar ta itu med människornas stora vardagsproblem. Det är ett dyrt pris som barnen och barnfamiljerna får betala för den borgerliga regeringens brist på intresse för deras problem och för det starka inflytande som moderaterna med sin reaktionära syn på familjepolitiken har i regeringen. Den bild av regeringen som de senaste veckornas utveckling har gett kan inte förtas av ord här i dag. Den kan bara ändras genom praktisk handling. Jag noterar också att vi inte har fått svar på de frågor vi faktiskt har ställt. Därför frågar jag nu socialministern: Kan socialministern re dovisa några resultat från överläggningarna med Kommunförbundet? Har — Nr 95 regeringen nu haft några överläggningar i barnomsorgsfrågan? Har so Torsdagen den cialministern efter interpellationsdebatten tagit några initiativ? Vill so 24 mars 1977 cialministern i dag ta chansen att rikta en uppmaning till alla ansvariga I att med all kraft verka för att barnomsorgsprogrammet trots allt skall Om utbyggnadsprofullföljas? grammet för barnomsorgen Herr HELLSTRÖM : Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret på min fråga. Det är mycket oroande att socialministern i sitt svar över huvud taget inte berör eller låtsas om frågornas upphov: det näst största regeringspartiets utspel för att omintetgöra daghemsprogrammet. Om socialministern ser bort från den politiska verkligheten, dvs. moderaternas motstånd, lär inte heller socialministern kunna bekämpa och bryta ned det motståndet, och då är programmet om 100 000 daghemsplatser direkt i fara. Socialministerns egen inställning i tidningsuttalanden gör inte min oro mindre. Socialministern har sagt sig vara medveten om att det finns stora skillnader kommunerna emellan när det gäller daghemsbyggandet. Men eftersom det finns en uppgörelse med Kommunförbundet skall man inte behöva komma med några pekpinnar till kommunerna, säger socialministern. För socialministern är tydligen statens ansvar slut i och med att man lämnat över statsbidraget. Resten är Kommunförbundets sak. Kryp inte bakom Kommunförbundet! Regeringen måste ta initiativet och huvudansvaret, komma med konkreta åtgärder och förbereda lagstiftning, om riksdagsprogrammet sviktar ute i kommunerna. Nu vet vi ju, genom det material som togs fram av den gamla regeringen på dess initiativ, att utbyggnadsläget är oroande på många håll. De kommuner som nu har den högsta behovstäckningen är också de som har de högsta utbyggnadsplanerna för framtiden. Och de kommuner som i dag har den lägsta behovstäckningen har också, i både absoluta och relativa tal, det sämsta utbyggnadsprogrammet för framtiden.

Det finns vidare många kommuner som vi redan i dag tyvärr kan säga kommer att få mycket svårt att fylla sin del av utbyggnadsprogrammet, genom att man gör så litet nu, om det inte redan den här våren sker en dramatisk omläggning av planeringen. När vi vet detta nu vill jag fråga: Varför tar inte socialministern initiativet till överläggningar nu med de kommunerna? Skall det finnas en chans att klara utbyggnadsprogrammet för dessa kommuner krävs det snabba initiativ och inte den passivitet och brist på handling som regeringens svar till oss i dag har utstrålat. grammet för barnomsorgen

Herr talman! Jag har inget svar att tacka för, eftersom jag inte har fått något, varken av herr Bohman eller av herr Gustavsson. — Jag förstår att de frågor jag har ställt var en alldeles för het potatis för regeringen. Herr Bohmans uteblivna svar kan ju bero på att han av partiinterna skäl inte ville svara eller att han inte fick svara av regeringsinterna skäl. Ewt troligt skäl är nog att moderaterna och centern i denna fråga ligger varandra så nära att det kvittar om det är en moderat eller en centerpartist som svarar på frågan om barnomsorgen. Jag ställde min fråga, herr talman, från ekonomiska utgångspunkter. Då är det anmärkningsvärt att herr Bohman inte svarar. Det är första gången på 45 år som en finansminister inte vågar försvara regeringens ekonomiska politik eller ta ansvar för den! Men eftersom herr Gustavsson nu har fått ansvaret att svara på frågan utgår jag från att han är väl informerad om vad som verkligen låg bakom herr Tobissons uttalanden, att kommunerna inte borde bygga ut barnomsorgen enligt riksdagsbeslutet. Regeringen hade ett par dagar innan herr Tobisson gjorde sitt uttalande samlats på Harpsund, enligt uppgift för att diskutera landets allvarliga ekonomi. Var det, herr Gustavsson, signaler från landets ekonomiminister till herr Tobisson att gå ut och meddela att nu finns det inga pengar kvar till barnomsorgen? — Detta är den första frågan till er. Jag kan förstå om den borgerliga regeringen nu har fått kalla fötter, så erbarmligt som den sköter detta lands ekonomi. Regeringen har tappat kontrollen över utgifterna, priserna och utlandsupplåningen, och nu verkar det som om löntagarna och därmed barnfamiljerna — de vanliga människorna — skall behöva betala för den borgerliga regeringens släpphänta politik. De här kalla fötterna har tydligen sitt ursprung i Harpsundsöverläggningen, ty ett par dagar efteråt talade också statsministern Fälldin om ekonomi och reformer. Enligt referaten anförde Fälldin att nu måste nya kostnadskrävande reformer genomföras i långsammare takt än vad man tidigare hade tänkt sig. Och då ställer jag till socialministern ett par frågor till: Hade statsminister Fälldin barnomsorgen i tankarna när han sade så? Var herr Fälldins och herr Tobissons uttalanden förberedda tillsammans av centerpartiet och moderaterna? Och fördes — det är min fjärde fråga — vid Harpsundsöverläggningen diskussioner om nedrustning av andra sociala områden? Vilka reformer är det, Rune Gustavsson, som regeringen Fälldin i hemlighet diskuterat att skjuta på framtiden? Om det inte är barnomsorgen, är det då kanske den utlovade barnbidragshöjningen, eller vilka områden är det? Och så dessutom en personlig fråga till herr Gustavsson: Vad sade herr Bohman om min andra fråga till honom? Den frågan löd: ”Anser herr Bohman att riksdagens beslut om minst 100 000 nya daghemsplatser på fem år måste fullföjas?” Vad svarade herr Bohman i förtroende till herr Gustavsson på den frågan?

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Egentligen hade jag ju hoppats få det av regeringens jämställdhetsminister, men han har visst för vana att överlåta sina frågor till andra. Väsentliga delar av arbetsmarknadsfrågorna har ju numera industriministern hand om, och invandrarfrågorna har lämnats över till biståndsministern. Frågan, om det är förenligt med jämställdhetsarbetet att minska den planerade utbyggnaden av dag och fritidshem, får nu socialministern svara på. Ändå är barnomsorgen en av de allra väsentligaste frågorna för jämställdheten. Kvinnorna måste få rätt till arbete. Kvinnorna måste få rätt att slippa vara oroliga för hur barnen har det under den tid de själva jobbar eller studerar. Sysselsättningsutredningen analyserade människornas vilja till arbete. Den analysen gav i siffror belägg för det vi redan visste: att bristen på barnomsorg är ett av de största förvärvshindren för kvinnorna. Av de kvinnor mellan 25 och 44 år som skulle vilja ha ett arbete inom sex månader uppger 52 26 att den huvudsakliga anledningen till att de inte kan börja förvärvsarbeta är just bristen på barnomsorg. Bland de kvinnor som vill ha arbete på litet längre sikt är motsvarande siffra 75 96. Dessutom tvingas många kvinnor ta korta deltidsarbeten därför att de inte kan få daghems eller fritidshemsplats. Många föräldrar måste arbeta i skift. När den ena jobbar tar den andra hand om barnen och tvärtom. Familjerna har små möjligheter att vara tillsammans alla på en gång. Socialministern säger att riksdagsbeslutet skall fullföljas. Eftersom de planer som kommunerna hittills presenterat tyder på att det inte kommer att ske så krävs det kraftåtgärder från regeringens sida. Vi är oroliga därför att vi får bevis efter bevis på att ett av regeringspartierna egentligen inte vill följa riksdagsbeslutet. Man får ju höra att föräldrar tvingas ha sina barn på daghem — en ofattbar cynism mot alla dem som inget högre önskar än att få en daghemsplats. Socialministern säger i sitt svar att ingenting hänt sedan han för ungefär två veckor sedan svarade på Birgitta Dahls fråga. Men det är en politisk realitet att moderaternas partisekreterare har varit ute och talat och att man från samma parti har skickat ut ett pressmeddelande där man säger att ett minskat daghemsbyggande skulle göra att familjepolitiken kunde leva upp till löftet i regeringsförklaringen att främja såväl valfrihet som jämställdhet. Hur kommenterar socialministern det här? Hur skall vi tolka regeringsdeklarationen? Kan jämställdhet förenas med ett minskat daghemsbyggande?

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det skulle i dag behövas 450 000 daghemsplatser. Så många barn har nämligen mammor som förvärvsarbetar eller studerar. Men egentligen behövs det 800 000 platser, för så många barn finns det i förskoleåldern, grammet för barnomsorgen och alla de barnen har ett individuellt, särskilt behov av bra barnomsorg för sin egen utvecklings skull. Det finns i dag omkring 80 000 platser i daghem. De borgerliga partierna ute i kommunerna har länge, av ideologiska skäl, bromsat utvecklingen när det gäller att tillgodose kvinnornas och barnens behov av daghem. För kvinnan är tillgång till daghemsplatser nödvändig, om hennes sociala och ekonomiska frigörelse skall kunna bli verklighet, och barnen behöver daghem för sin egen skull. När nu det starkaste av regeringens partier, moderaterna, t.o.m. försöker bromsa den mycket minimala utbyggnaden av 100 000 daghemsplatser på fem år — som skulle ge 21 926 av barnen daghemsplats, trots att behovet i dag ligger på över 50 926 — så isar det till i blodet. Men egentligen borde man inte bli vare sig upprörd eller förvånad över moderaternas motstånd mot att ge barnen en god omsorg. I alla tider har moderaterna motsatt sig detta. Någon gång måste ju den borgerliga bockfoten sticka fram ordentligt. Det kostar för mycket, säger moderaterna, och därför vill de rusta ner på barnomsorgens område. Det är på tiden, herr talman, att inse att barn måste få kosta. Och rusta ner skall man göra på andra områden. Att få fram de 100 000 nya daghemsplatserna kostar lika mycket som 100 Viggenplan. Regeringen vill i stället satsa på vårdnadsbidrag. Hur de kommer att se ut vet ingen ännu, men om moderaternas förslag till vårdnadsbidrag går igenom i regeringen skall kvinnans arbete i hemmet värderas till 27 kr. per dag innan skatten är dragen. Det är så moderaterna värderar kvinnans arbete i hemmet. Det kallas borgerlig valfrihet och borgerlig jämställdhet. När kvinnor tvingas vara hemma just på grund av daghemsbrist skall de ha arbetslöshetsunderstöd — inga ”snuspengar”, som moderaterna vill. Man kan inte få någon valfrihet eller jämställdhet innan barnomsorgen är utbyggd så att alla barn som vill och behöver det får en daghemsplats. Herr talman! Jag undrade om moderaternas inflytande i regeringen var så stort att den i och för sig helt otillräckliga utbyggnaden av de 100 000 daghemsplatserna nu inte skulle bli av. Svaret är att den helt otillräckliga utbyggnadsplanen skall följas. Jag vill därför ställa några frågor: 1. Kan centerpartiet lova att inte dagtinga i den här frågan? Många människor har ju i färskt minne centerns svek när det gäller kärnkraften. 2. Även om regeringen har för avsikt att fullfölja planen, vilka garantier har föräldrar och barn för att kommunerna i sin tur bygger ut barnomsorgen? 3. Är det inte på tiden att regering och riksdag tar ansvar för utbyggnaden och lagstiftar i den här frågan?

Nr 95 Herr talman! Då fru Bemström inte i tillfälle att Sar bår i Kval; Torsdagen den ber jag att på hennes vägnar få tacka för svaret. Jag föreställer mig att 24 mars 1977 hon skulle bli, om inte fullständigt nöjd, så ändå relativt nöjd, framför I allt med det kategoriska tonfallet i socialministerns försäkran att rege Om utbyggnadsproringen står fast vid regeringsförklaringens löfte när det gäller utbyggnaden = grammet för av barntillsynen. barnomsorgen Det visar ju att herr Tobissons uttalande inte spelar någon större roll. Herr Tobisson har bara fyllt den funktion han rimligen har, liksom andra partisekreterare, att visa sitt partis rätta ansikte. Men det har inte särskilt mycket med regeringspolitik att göra, vare sig under denna regering eller under den förra, när partisekreterare går ut med yttranden på det sätt som herr Tobisson har gjort. Nej, problemet när det gäller utbyggnaden av barntillsynen är sannerligen inte förflugna uttalanden av herr Tobisson, utan det är kommunernas utbyggnadsplaner. Då vill jag gärna anknyta till en skrivelse som jämställdhetsdelegationen lämnade till socialministern häromdagen. Där påpekar man att det är ganska vanligt att de planer som de sociala centralnämnderna har gjort upp bantas ned när de kommer till kommunfullmäktige. Det gäller barntillsynsplanerna över lag. Man har särskilt räknat på fritidshemmen och kommit fram till att för de närmaste två åren planeras igångsättning av ca 17 000 platser, för de följande tre åren ca 14 000 platser. Det skulle innebära att man kom väldigt långt under de 50 000 platser i fritidshem som överenskommelsen med Kommunförbundet hade som målsättning och som riksdagen också har beslutat om. Om det blir på det sättet, så är det synnerligen allvarligt, för bristen på fritidshem är om möjligt ännu mer besvärande än bristen på daghem. Jag vill därför gärna rikta en fråga till socialministern i anslutning till jämställdhetskommitténs skrivelse, där man kräver att åtgärder nu vidtas. Vid den överläggning som ägt rum med representanter för Kommunförbundet har man kommit fram till att ingenting talar för att inte utgångspunkten skall vara att målsättningen skall uppfyllas. Det är självklart, och det är utmärkt. Men har man där också markerat att man är beredd att vidta åtgärder för att dessa löften skall bli konkreta handlingar? Det är sannerligen detta som är problemet och icke vad personer utanför regeringen försöker säga i sitt partis namn. Det är inte regeringspolitik, det är någonting som vi inte behöver ta upp tid med, om vi är verkligt seriöst intresserade av att se till att barnen får den trygghet de har rätt till.

Herr talman! Det är rätt märkligt att en så stor grupp ur oppositionen får stora skälvan när en enskild ledamot i ett parti går ut och håller ett tal som inte är förankrat i regeringen. Herr Peterson i Nacka, fru Leijon och även fru Dahl ondgjorde sig 167 grammet för barnomsorgen över att jag svarat på frågor som är ställda till herrar Bohman och Ahlmark. I varje fall borde herr Peterson och fru Leijon känna till att det är de föredragande statsråden som besvarar de frågor som hör samman med deras ämnesområden. Det är ju ingen ny princip, utan den har gällt tidigare. Det får, fru Leijon och herr Peterson, även f. d. statsråd finna sig i — det vill jag ha sagt. För att sedan börja med fru Dahl så håller hon samma anförande och har samma ordval som för någon vecka sedan. Det är katastrof, det är splittring, och det är handlingsförlamning. Fru Dahl har inte under den här tiden på något sätt haft förmåga att förnya sitt sätt att uttrycka sig. För länge sedan, säger fru Dahl, borde regeringen ha tagit initiativ till diskussioner med kommunerna. För länge sedan, fru Dahl, var det en annan regering. Då borde det ha varit den gamla regeringen som tagit initiativet. Vi tog kontakter, fru Dahl, ganska snart efter det att vi fått besked om situationen. Kommunförbundet ansåg då att vi borde vänta en liten tid med överläggningar. Min repliktid är nu slut, så jag ber att få återkomma till diskussionen med fru Dahl.

Herr talman! Tidigare i dag frågade jag arbetsmarknadsministern vad det var för mening med att föra jämställdhetsfrågorna från statsrådsberedningen till arbetsmarknadsdepartementet. Jag fick inget svar då. Socialministerns svar nu visar att det bara var fråga om en titel. Socialministern svarade inte på de frågor vi ställde tidigare. Inte heller på min fråga om hur man skall tolka regeringsdeklarationen. Skall man tolka den på det sättet som moderaterna gör i sitt pressmeddelande, nämligen att valfrihet och jämställdhet i familjepolitiken bäst främjas om man inte bygger 100 000 nya daghemsplatser? Herr socialminister, hur skall man kunna tro att kommunerna verkligen kommer att göra allt för att uppfylla överenskommelsen mellan den socialdemokratiska regeringen och Kommunförbundet när ett av regeringspartierna går ut och agerar på det här sättet?

Herr talman! Får jag först konstatera att om det är den sortens slingerbultar som herr Gahrton gav prov på här i dag som han också tänker visa när det gäller IDB och när det gäller södra Afrika, så kan vi nog säga adjö till chanserna att få stöd för progressiva beslut i de frågorna. Jag tror också att vi får göra det när det gäller familjepolitiken. Sedan är det så, herr socialminister, att man tvingas upprepa samma frågor därför att man inte får svar. Man tvingas tjata om samma saker därför att herr Gustavsson och den borgerliga regeringen ingenting åstadkommer. Det gör man med bedrövelse. Men för att förnya mig har jag faktiskt haft direkta kontakter med Nr 95 Kommunförbundet för att ta reda på vad som förevarit och har fått den Torsdagen den här beskrivningen. 24 mars 1977 | I höstas skrev Kommunförbundet och begärde en förlängning avan= su ordningsbidraget. I anledning av detta fick man kontakt med regeringen Om utbyggnadsprooch besked om att detta skulle förlängas. Några ytterligare diskussioner — grammet för ägde inte rum. Därefter har, den 16 mars, en diskussion — inga över — barnomsorgen läggningar eller förhandlingar — ägt rum och vid den har de här frågorna inte varit föremål för debatt. Kommunförbundet har tagit upp sina ekonomiska problem i samband med att produktionskostnaderna ökat och sina kreditsvårigheter. Men några initiativ från regeringens sida av den typ vi efterlyste har icke ägt rum, inte heller några regelrätta överläggningar eller förhandlingar.

Herr talman! Mina frågor hade en ekonomisk grund, herr Gustavsson. Jag är medveten om den praxis som den gamla regeringen utvecklade, att det statsråd svarar som har ansvarsområdet enligt fastställd ärendefördelning. Men jag visste inte att herr Gustavsson handlade ekonomiska frågor i regeringen. Moderaternas attack mot barnomsorgen visar en skrämmande brist på insikter i dagens samhälle. Jag undrar om inte socialministern någon gång har mött föräldrar som varit oroliga när det gällt barnomsorgsfrågorna. Kan socialministern verkligen inte förstå att hundratusentals människor känner sig oroade när ett av regeringspartierna och då det starkaste angriper den sociala tryggheten? När vart och ett av regeringspartierna kommer med olika besked i t.ex. frågan om barnomsorgen? Kan verkligen inte socialministern ana att tiotusentals barnfamiljer i detta land känner en djup oro när barnomsorgen attackeras på ett sådant sätt av moderaterna? Jag hoppas verkligen inte, herr Gustavsson, att ni och herr Bohman förenas på ytterligare ett sätt, nämligen att ni inte svarar på frågor. Jag ställde i mitt första inlägg en del frågor som ändå ligger på det sociala området. Det gällde vilka sociala reformer som exempelvis statsministern hade i tankarna när han för fjorton dagar sedan talade om ett långsammare genomförande av reformer. Var det så märkvärdigt att ställa denna fråga, när herr Fälldins och herr Tobissons yttranden kom direkt efter Harpsundsöverläggningen om ekonomin? Därför upprepar jag de frågor som jag ställde: Vilka sociala reformer har regeringen haft i tankarna när man talat om reformer som skall senareläggas? Är det barnomsorgen? Om det inte är barnomsorgen, är det då barnbidragshöjningen? Eller vilka sociala reformer är det? Det är ändå en angelägenhet att svara på den frågan. grammet för barnomsorgen 170
Herr talman! Socialministern lyckades i sitt senaste inlägg tala utan att nämna vare sig barn, föräldrar eller daghem. Det är många tusentals familjer i vårt land som inte vet hur de skall klara barnomsorgen nästa vecka, nästa månad. Det är en ständigt pinande oro, nervositet, otrygghet, slitning mellan olika miljöer för barnen. Det måste vara en absolut förstahandsfråga för oss att lösa detta problem. Vad gör då regeringskoalitionen några månader efter regeringsdeklarationen? Jo, det första reformområde som regeringspartiet moderata samlingspartiet väljer att attackera och gå till principiellt angrepp mot är just barnomsorgen. Socialministern slingrar sig och vill tydligen inte svara. Jag ställer därför den konkreta frågan: Tar socialministern avstånd från de värderingar som moderaternas partisekreterare Lars Tobisson uttryckte i det väl planerade utspel som han gjorde för någon vecka sedan? Socialministern har heller inte svarat på frågorna om överläggningarna med Kommunförbundet. Den 1 mars sade socialministern enligt riksdagens protokoll att inom fjorton dagar skulle man ha överläggningar med Kommunförbundet om vilka åtgärder regeringen gemensamt med Kommunförbundet skulle vidta. De fjorton dagarna har nu gått. Socialministern talar i dag i sitt svar över huvud taget inte om en enda av de åtgärder som han den 1 mars här i kammaren lovade att han skulle ge besked om inom fjorton dagar. Socialministern vet mycket väl genom det material som sedan förra året är offentligt vilka kommuner som 1980 inte kommer att ha klarat programmet, om inte regeringen nu tar upp överläggningar med dem. Är socialministern beredd att under våren ta upp överläggningar med de kommunerna? Vi vet vilka de är.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga ehuru jag är pessimistisk beträffande möjligheten att jag får svar på den. Med vilken kraft skall herr Gustavsson verka för utbyggnaden, som det står om i svaret? Man kan konstatera att den planerade utbyggnaden med 100 000 daghemsplatser skulle ge 180 000 platser om fem år, och vi vet att det i dag behövs 450 000 platser. Detta är alltså en helt otillräcklig utbyggnad. Eftersom det står i svaret att ”alla barn i förskoleåldern med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar” skall beredas plats på daghem, stämmer det inte — det räcker inte med 180 000 platser om fem år, när vi behöver 450 000 platser i dag. Sedan säger socialministern själv att servicenivån och utbyggnadstakten blir beroende av om det är praktiskt möjligt i kommunerna att förverkliga utbyggnaden. Byggnadsfrågor och personalfrågor lägger hinder i vägen, säger socialministern. Man kan tillägga att även ekonomin är ett hinder i vägen. Jag kan tala om för socialministern vilka tre vägar man kan gå för att garantera utbyggnaden. Jag skulle vilja att socialministern kommen terade detta något och talade om ifall han är beredd att vidta de tre åtgärderna, när han nu talar om kraft i samband med detta mycket futtiga svar. För det första måste man kräva en lagstiftning för att garantera utbyggnaden. För det andra måste man ge kommunerna en ekonomisk garanti, och staten måste ta över hela kostnaden för barnomsorgen. För det tredje måste man för att garantera kvaliteten hos barnomsorgen kraftigt öka utbildningen av förskollärare.

Herr talman! Jag har ett bestämt minne av att tre partier var överens om en utbyggnadsplan: socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet.

Ni har inga krav på lagstiftning — det har vpk, som här alltså har någonting konkret att komma med, även om det är orealistiskt. Socialdemokraterna, som här uppträtt i långa rader, har ingenting konkret att komma med, men de försöker ge det intrycket. Jag tycker att det är en ganska låg form av debatt.

Herr talman! Tyvärr, herr Gahrton, har jag bara en minut på mig för att svara. Om herr Hellström läser mitt svar, så får han svar på de frågor han ställt. Herr Peterson i Nacka frågade om jag inte mött oroliga föräldrar. Jo, det har jag gjort. Men av fru Dahls och herr Petersons inlägg verkar det som om ni mött föräldrar som varit oroliga för barnomsorgen först sedan den nya regeringen trädde till. Ni har med den diskussion ni här fört erkänt att ni lämnat efter er ett samhälle med oerhört stora brister, som vi skall försöka rätta till. grammet för barnomsorgen Det är helt felaktiga uppgifter som fru Dahl lämnar här i kammaren. Vi hade kontakter med Kommunförbundet före jul, och vi har haft överläggningar med Kommunförbundets ordförande och dess verkställande direktör. Vi har med dem diskuterat utbyggnadstakten, ekonomin och personalfrågorna. Dessa överläggningar skall fortsätta, och om fru Dahl vill forska vidare i vad som har förekommit, kan fru Dahl söka efter ett brev som jag personligen har fått från Kommunförbundets ordförande Inge Hörlén. Jag rekommenderar fru Dahl att göra detta. Sedan vill jag bara påpeka att under 1976 och 1977 har igångsatts flera daghemsplatser än som var överenskommet. Jag vill än en gång göra detta konstaterande.
Herr talman! Herr Gahrton, som tillhör ett parti som befinner sig i regeringsställning tillsammans med moderaterna, skall kanske tala tyst om vilka som bidrar till den utveckling som följde efter den nya regeringens tillträde. Vad som skett är ju att ansträngningarna att förbättra barns levnadsvillkor har starkt försvårats. Det är betecknande att herr Ahlmarks jämställdhetsdelegation — eller om det var jämställdhetskommittén — inte går till aktion förrän ett halvår efter det att löntagarorganisationerna slagit larm om situationen ute i kommunerna. De organ som tidigare var pådrivande och som jag trodde fortfarande hade till uppgift att vara pådrivande väntade alltså ett halvår. Herr talman! De uppgifter om arten av de överläggningar som förevarit mellan regeringen och Kommunförbundet som jag refererade förut i dag fick jag av Kommunförbundets ordförande personligen i morse. Här står ord mot ord. Han har bekräftat för mig på upprepade frågor att några initiativ, krav eller förslag från regeringen inte har kommit. Kommunförbundet har framfört redovisningar och krav på vad som erfordras för att detta program skall kunna fullföljas. Några regelrätta förhandlingar har det inte varit fråga om. Man har endast fört samtal.
Herr talman! Läs svaret, säger socialministern. Men i detta svar finns inte en enda konkret åtgärd angiven som ett resultat av socialministerns överläggningar med Kommunförbundet. Min fråga måste bli: Hur stort skall gapet bli mellan kommunernas planer och riksdagens beslut innan socialministern finner det lämpligt att ta till konkreta åtgärder? Ingen sådan åtgärd finns redovisad här. Jag kan lova en sak, herr Gahrton: Det är inget fel på socialdemokratins innersta tankar. Var övertygad om det! Det är inte heller något fel på våra konkreta förslag beträffande barnomsorgen. Stöd dem gärna när barnomsorgen skall upp till beslut här i riksdagen om någon månad.
Herr talman! Det skall byggas 100 000 nya daghemsplatser enligt be Torsdagen den slutet i riksdagen. Men enligt de uppgifter som vi har fått under den 24 mars 1977 senaste tiden kommer kommunerna inte att klara denna utbyggnad. So = cialministern råder oss att läsa i svaret, men där står faktiskt inte mycket, . Om utbyggnadsproframför allt inte hur man skall garantera en utbyggnad. Nu har jag för grammet för socialministern angivit några tänkbara åtgärder, och jag hoppas att han barnomsorgen har lyssnat: lagstiftning, ekonomiska stödåtgärder samt utbildning av förskollärare för att garantera en bra barnomsorg. Det är riktigt att socialdemokraterna faktiskt har haft 44 år på sig att klara utbyggnaden av barnomsorgen. De har lämnat efter sig det förhållandet att bara 8 96 av förskolebarnen får plats på daghem, medan 50 96 skulle behöva plats. Jag tycker att socialdemokraterna inte har speciellt mycket att yvas över. Det är också sant att socialdemokraterna här i kammaren inte har lämnat några som helst förslag på hur utbyggnaden skall kunna garanteras och hur den skall kunna förverkligas. Det har dock vi från vänsterpartiet kommunisterna gjort i dag och i tidigare väckta motioner.

Herr talman! Socialministern har kort tid på sig för replikerna, men han hade själv kunnat välja en annan form för debatten som givit honom längre tid. Herr Gustavsson sade att vi tycks ha mött oroliga föräldrar först efter regeringsskiftet. Men har socialministern glömt bort att det finns en överenskommelse som träffades mellan den socialdemokratiska regeringen och Kommunförbundet om att bygga under en femårsperiod 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser? När den överenskommelsen träffades, var den gamla jämställdhetsdelegationen med hela tiden i överläggningarna, liksom vi var med i regeringens förberedelsearbete. Den nya jämställdhetskommitténs borgerliga ordförande har fått uppvakta socialministern, som dessutom tydligen hade väldigt kort tid för den uppvaktningen. Jag upprepar min fråga som jag nu har ställt flera gånger och ännu inte fått svar på: Hur skall man tolka regeringsdeklarationen? Kan jämställdhet mellan män och kvinnor förenas med en sänkt ambition när det gäller daghemsutbyggnaden?
Herr talman! Jag känner mig djupt rörd när fru Dahl sörjer på mina vägnar över att jag tillhör ett parti som medverkar i en regering där det finns moderater också.

Det är ett anbud till ett vad. Fru Dahl var ett tag ute i en marginal som ligger rätt långt ifrån det ämne vi diskuterar här. Hon talade om den beryktade banken IDB och antydde att jag skulle slingra mig i fråga om den. Gå till kammarkansliet, fru Dahl, och titta efter där, så finner ni en motion med mitt namn som gäller IDB-frågan. I mitt parti har vi möjlighet att agera när vi tror på en sak. Men fru Dahls mest beryktade insats här i kammaren var när hon under partipiskan röstade emot sin egen motion om en tioårsplan för utbyggnad av barnomsorgen. '
Herr talman! Nu kan socialministern snart säga: Gud bevare mig för mina vänner! Han har hamnat inte bar i herr Bohmans sällskap utan också i herr Gahrtons. Lusten till vadhållning tycks ha smittat av sig — det verkar vara ett resultat av den borgerliga regeringssamverkan. Jag kan inte se, herr socialminister, att herrar Fälldins och Tobissons yttranden skulle vara olycksfall. Självfallet måste det ligga någonting bakom, och det är ekonomiska skäl. Regeringens ekonomiska politik har fört oss dithän att man nu äventyrar den sociala tryggheten. Detta styrks av budgetdepartementets budskap till de andra departementen att de skall ompröva pågående verksamheter inom den offentliga sektorn. Frågan är: Vad ämnar regeringen göra åt den vikande tendensen i utbyggnaden av barnomsorgen? Ni har ansvaret för detta. Kom ihåg, herr Gustavsson, att under den tid vi satt i regeringen klarade vi vår del av utbyggnadsprogrammet. Vår del av programmet är klar. Nu är det herr Gustavsson och den borgerliga regeringen som skall klara andra halvåret 1977 samt åren 1978 och 1979. Vad vill ni vidta för åtgärder för att klara det? Om ni inte gör någonting kommer landets barnfamiljer i kläm. Försök inte att skylla ifrån er på socialdemokratin. Vi har klarat vår del av utbyggnadsprogrammet. Nu ligger frågan på ert bord.
Herr talman! Herr Hellström frågade mig om jag tar avstånd från herr Tobissons uttalande. Jag hänvisade till vad jag har sagt i frågesvaret. Läs det, och herr Hellström får svar på frågan! Den överenskommelse som träffades mellan regeringen och Kommunförbundet följdes upp i riksdagen. Det stod en enhällig riksdag bakom. Detta går inte att bortförklara, fru Leijon. Vi har klart givit uttryck för att utbyggnadsprogrammet skall hålla. Det är en mycket viktig del i strävandena att uppnå jämställdhet. Vid sidan om att skapa sysselsättning är det också nödvändigt att bygga ut för barnomsorgen. Att minska på en av riksdagen beslutad utbyggnad av daghem och fritidshem är inte förenligt — det vill jag understryka, fru Leijon — med det arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män som är en självklar utgångspunkt för regeringens politik och som också Nr 95 har kommit till uttryck i regeringsförklaringen. Torsdagen den Men jag är medveten om att ifall jag säger detta till er här som har 24 mars 1977 | ställt frågor och upprepar det tio gånger, så kommer ni ändå att säga I att vi inte vill bygga ut daghemmen i enlighet med överenskommelsen. - Om utbyggnadsprogrammet för Fru DAHL : barnomsorgen Herr talman! Jag konstaterar att herr Gahrton gjorde en s.k. dubbelgardering. Det är klart att vadet är totalt riskfritt när förutsättningen för det är att den borgerliga regeringen skall sitta i fem år. Men för att återvända till det som är det verkligt allvarliga ämnet för kvällen, nämligen barnens uppväxtvillkor, måste jag säga följande: Vi har en regering som lånar miljarder utomlands för att leva upp dem men inte låter någonting gå till barnfamiljerna. Vi har en regering som låter miljarderna rulla för att centern skall kunna dagtinga med sina löften i kärnkraftsfrågan. Denna regerings företrädare går ut och hotar med att det skall sparas in på sociala reformer och i synnerhet barnstugeutbyggnad, medan miljarderna får rulla för andra saker. Detta tycker vi och alla andra, inte minst barnfamiljerna, är oroande. Jag vill ha ett klart besked här i dag från Rune Gustavsson: Garantera att det inte blir barnfamiljerna som får betala för alla miljarder som ni slösar på utlandslån och icke utnyttjad kärnkraft!

Herr talman! Jag skall inte göra herr Gahrton otjänsten att anta vadet. Det är nämligen på det viset att daghem här i Sverige inte administreras av vare sig borgerliga eller socialdemokratiska regeringar utan av kommunerna. Socialministern svarar inte på den fråga som jag tycker är den mest akuta här i kväll, förutom det moderata partiets uttalande: Varför vill inte socialministern gå till överläggningar med de kommuner som vi i dag vet inte kommer att klara sin andel av programmet om de inte gör dramatiska omläggningar av planeringen? Kan socialministern med gott samvete se på de planeringssiffror som är offentliga och som vi bägge känner till utan att ta kontakt med de kommunerna? Detta är också ett svar till dem som säger att det inte föreligger några konkreta förslag från socialdemokraterna. Om vi varit i regeringsställning hade det varit en självklarhet att vi tagit kontakt med de kommuner som släpar efter, drivit på Kommunförbundet och diskuterat konkreta åtgärder samt tvingande lagstiftning utöver den vi har i dag som en ytterligare möjlighet, om inte överläggningarna med kommunerna räcker till.
Herr talman! Jag vet att vi har ett riksdagsbeslut om barnomsorgsutbyggnaden och att centerpartiet röstade för det. Men jag argumenterade emot att socialministern gjorde gällande att vi inte skulle ha varit intresserade av den här frågan när vi själva satt i regeringen. Det är bra att socialministern säger att det inte är förenligt med jämställdhetsarbetet att minska daghemsutbyggnaden.
grammet för barnomsorgen
Det är bara synd att inte alla partier i regeringen har samma uppfattning. Men vad vill då socialministern göra för att verkligen se till att vi kan gå vidare i jämställdhetsarbetet och tillförsäkra alla barn en trygg omsorg? Den tidigare socialministern sade här i riksdagen att om det visar sig att överenskommelsen inte fungerar med frivilligheten som grund, ja, då måste vi överväga andra medel, då måste vi också överväga lagstiftning. Är den nuvarande socialministern beredd att säga att han också vill överväga den saken?
Herr talman! Jag vill anknyta till debatten om ekonomi litet grand. Herr Rune Gustavsson! Att bygga 50 000 daghemsplatser kostar ungefär 1,6 miljarder. Det svenska försvaret kostar för nästa budgetår 17 miljarder. Kostnaderna för att bygga ett enda Viggenplan motsvarar kostnaderna för nära 900 barnstugeplatser. Jag vill fråga: Är detta en rimlig prioritering av resurserna? Är det en rimlig resursfördelning i det svenska samhället? Är det inte på tiden att vi satsar resruser där de behövs och där de är nödvändiga — t.ex. på barnomsorgen som här intar en framskjuten plats? Borde inte kommunerna, herr Gustavsson, kunna få någon enda miljard genom en omfördelning av resurserna från de 17 miljarder kronor som försvaret fått för nästa budgetår?
Herr talman! Huvudfrågan är ju: Vad ämnar regeringen göra åt den vikande tendensen i utbyggnaden av barnomsorgen? Regeringen måste här reagera och komma med förslag till lösningar. Gör man inte det, herr Gustavsson, så välkomnar ju socialministern i realiteten herr Tobissons och moderaternas önskemål. För att socialministern skall bli trodd i sina avståndstaganden från herr Tobissons uttalanden måste regeringen snart komma med förslag om hur man skall klara utbyggnaden för andra halvåret 1977 och för åren 1978 och 1979. 100 000-programmet är för socialdemokratin endast ett delmål. Vi kommer att göra allt för att driva på regeringen så att daghemsutbyggnaden fullföljs och så att också kvaliteten inom barnomsorgen förbättras. Jag tvingas säga ännu en sak, herr talman. Det är att herr Gustavsson och herr Bohman förenas på ytterligare en punkt, nämligen att man inte svarar på väsentliga frågor. Visserligen har herr Gustavsson genom sitt val av debattuppläggning haft ont om tid, men de väsentliga frågorna kvarstår likväl obesvarade från herr Gustavssons sida.
Herr talman! Herr Petersons i Nacka sätt att argumentera är högst anmärkningsvärt. Det är inte jag som lägger upp debatten, herr Peterson, utan jag följer den debattordning som riksdagen har fastställt. Det borde herr Peterson veta. Så till herr Hellström. Det var den gamla regeringen som träffade överenskommelsen, inte med enskilda kommuner utan med Kommunförbundet. Det innebär att vi har haft och kommer att ha våra överläggningar med Kommunförbundet. Det är också Kommunförbundet som sedan går vidare i det här arbetet. Sedan vill jag säga till samtliga som deltar i denna debatt att vi när det gäller igångsättningen ligger ca 3 000 platser över den plan som riksdagen har antagit. Jag tycker att det finns anledning att lugna sig litet och att vara mindre kritisk i påståendena i det här fallet.
Herr talman! Av socialministerns senaste yttrande får jag intrycket att han helt har missat poängen med den lagstiftning som riksdagen under stor enighet har byggt upp, nämligen lagen om barnomsorg och förskoleplanerna. Förskoleplanerna har den konstruktionen att varje kommun skall tvingas till en politisk redovisning av hela behovet, så att regeringen därigenom får ett grepp om hur läget är i olika delar av landet och så att aktiva åtgärder — kanske både stimulerande och tvingande — kan sättas in. Nu är herr Gustavsson tillbaka i den inställning han hade i de tidningsuttalanden där han sade att eftersom det finns en uppgörelse med Kommunförbundet skall man inte behöva komma med några pekpinnar till kommunerna. Herr Gustavsson kryper åter bakom Kommunförbundet. Detta är ett mycket dåligt besked från regeringen, som har huvudansvaret, till de tusentals barnfamiljer som i dag inte har sin barnomsorg löst. Det är mycket illavarslande för dessa människor.
Herr talman! I svaret står det: ”Regeringen kommer med kraft att verka för att den av riksdagen fastlagda målsättningen för utbyggnaden inom den närmaste tioårsperioden uppfylls.” Socialministern, som har ansvaret för dessa frågor, har här ägnat alla sina krafter åt bortförklaringar och försökt slingra sig ifrån ansvaret. Om regeringen och herr Gustavsson hade varit intresserade, så skulle socialministern ha fört ivriga diskussioner med Kommunförbundet och enskilda kommuner för att driva på utvecklingen i stället för att skylla ifrån sig. Då skulle herr Gustavsson ha tagit den chans som han här har fått flera gånger och genom ett auktoritativt uttalande i samband med svar på en fråga från en ledamot i kammaren ha uppmanat kommunerna att snabba på utbyggnaden. Sådana chanser brukade den gamla regeringens ledamöter alltid ta, när de fick frågor från kammarens ledamöter. Jag måste därför slutligen ställa frågan: Varför vägrar herr Gustavsson så envist att utnyttja den möjligheten?
Herr talman! Moderaterna har gått ut och oroat barnfamiljerna. Kan inte herr Gustavsson nu försöka stilla den oron? Kan vi inte få ett konkret besked om på vilket sätt herr Gustavsson kommer att med kraft hävda regeringens ståndpunkt? Socialministerns senaste inlägg gjorde tyvärr ett mycket beklämmande intryck. Han talade om att vi nu ligger över planen. Men här är det ju, som herr Hellström sade, fråga om att skaffa oss instrument för att se längre framöver i planeringen. Det visar sig ju att här är det ett stort gap mellan den utbyggnad vi behöver, och som riksdagen har fattat beslut om, och den som faktiskt planeras ute i kommunerna. Om den träffade överenskommelsen inte är tillräcklig, är herr Gustavsson då beredd ta till kraftfulla åtgärder och lägga fram förslag på en lagstiftning?
Herr talman! Jag vill inte gärna gräla på socialministern. Det har blivit litet väl grälsjukt här i kammaren i kväll. Men jag skulle gärna vilja ha svar på någon enda fråga som jag har ställt. Det har över huvud taget varit mycket dåligt med svaren på frågorna i denna debatt. Hur är det egentligen, tar socialministern avstånd från moderaternas utspel i denna fråga? Det är ju bevisligen så att herr Tobisson förklarade att ett sätt att förverkliga regeringsdeklarationen är att inte bygga ut barnomsorgen. Det var hans sätt att förverkliga strävandena mot valfrihet och jämställdhet. Tar socialministern avstånd från det uttalandet? Den frågan har vi inte fått något klart svar på här. Och varför talar inte socialministern om någon enda konkret åtgärd, när han talar om att man med kraft skall driva på utbyggnaden av barnomsorgen? Talar man om kraft i sammanhanget, så är det väl naturligt att också ange några åtgärder för att den kraften skall avsätta konkreta resultat! Jag vill gärna här i kammaren höra något om de åtgärderna.
Herr talman! Jag begärde ordet för att göra ett påpekande när det gäller vad herr Gustavsson sade om debattordningen. Jag förmodar att herr talmannen i och för sig kunde ha upplyst socialministern om följande, ifall herr Gustavsson nu inte vet om det. Herr Gustavsson har valt att också ta hand om herr Ahlmarks och herr Bohmans frågor — inte svara på dem, men ta hand om dem. Om herr Gustavsson i stället hade valt att ta fråga för fråga, eller om regeringen hade valt att låta herr Ahlmark och herr Bohman svara, så hade det också blivit mera tid för herr Gustavsson. Nu har socialministern inte svarat på de väsentliga frågorna, inte ens på dem som hör till hans eget ämbetsområde, t.ex. frågan om barnbidragen. Men kan inte herr Gustavsson nu till slut lätta litet på förlåten? Jag kan inte tänka mig att herr Bohman har förbjudit honom att göra det. Tillhör exempelvis barnbidragshöjningen de reformer som man skall skjuta upp med hänsyn till att regeringens ekonomiska politik har försatt regeringen i den situationen att det inte finns några pengar kvar? En slutsats av kvällens debatt i kammaren är, herr talman, att skall frågan om barnomsorgen bli löst, så skall Sveriges barnfamiljer icke lita till regeringen, utan då skall de ty sig till socialdemokratin.
Herr talman! Försök, herr Peterson i Nacka, så här sex månader efter valet att komma över att ni inte längre sitter i regeringen! Jag måste säga att det här är en underlig debatt. Om jag svarar aldrig så många gånger på frågor, verkar det ändå som om de ärade debattörerna är så fixerade vid vad de hade tänkt att säga när de gick hit att de varken läser vad som står i interpellationssvaret eller hör på de svar jag ger. Beträffande diskussioner med Kommunförbundet vill jag säga att vi har haft en överläggning. Om det kallas förhandling eller överläggning spelar mindre roll — vi har diskuterat situationen. Därvid har jag, liksom jag tidigare gjort i riksdagen, uttryckt oro över att det ser ut som om utbyggnadsplanerna inte skulle kunna hållas. Jag har då tagit upp en diskussion om dessa frågor. Jag vet själv vad jag berör, och mina med "arbetare har deltagit och kan lämna ytterligare uppgifter, om fru Dahl önskar sådana. Delvis har jag blivit lugnad av förbundets ledning, som har den bestämda uppfattningen att de nya förskoleplaner som skall utarbetas nu i år kommer att visa en avsevärt högre utbyggnadstakt än den som redovisas i det underlag som vi hittills använt i diskussionen.
Herr talman! Inte behöver herr Gustavsson upplysa oss om att det blivit regeringsskifte. Det märks och hörs varje dag tillräckligt utan att herr Gustavsson behöver göra något påpekande.
Herr talman! Ja, herr Gustavsson, jag vill ha uppgifter om vad som har sagts vid överläggningarna med Kommunförbundet. Det är ju det vi har frågat om hela kvällen men inte fått något svar på. Om man säger att man med kraft skall verka för en utbyggnad, räcker det ju inte att uttrycka oro och tala om sådant som redan är känt. Man måste ju komma till en överläggning och ha någonting att bjuda, ha någonting att föreslå, man måste vara konstruktiv. Herr Gustavsson har inte redovisat någonting sådant och inte heller sagt vad han föreslagit Kommunförbundet vid överläggningarna. Kommunförbundets representant säger att det vid samtalet inte kom några förslag från regeringens sida. grammet för barnomsorgen 180
Herr talman! Som jag förut sagt diskuterade vi de planer och det siffermaterial som fanns. Vi diskuterade den ekonomiska situationen och personalsituationen och konstaterade, att eftersom det ordnats fler platser under 1976 än vad som beräknats och personalsituationen var anpassad till det lägre antalet, kommer vi sannolikt att framemot hösten få en brist på personal. Av den anledningen skulle vi vidta åtgärder för att aktivera förskollärare som f.n. inte är i arbete. När vi på grundval av vad som nu arbetats fram i kommunerna får ett bättre underlag, skall diskussionerna fortsätta. Varken fru Dahl eller jag vet hur planerna kommer att se ut och vilken utbyggnadstakt det i verkligheten blir. Det är alltså först senare som vi kan fortsätta den här diskussionen liksom diskussionen om de ekonomiska frågorna.
Herr talman! Det här blir allt egendomligare. Nu heter det att socialministern har blivit lugnad av sina diskussioner med Kommunförbundet. Är det därför som de konkreta åtgärder icke redovisas i någon form för riksdagen i dag som socialministern den 1 mars utlovade, när han sade att han inom 14 dagar skulle kunna ange vilka åtgärder som skulle vidtas tillsammans med Kommunförbundet? Framstår behovet av åtgärder som mindre i dag efter kontakterna med Kommunförbundet än när socialministern deltog i interpellationsdebatten den 1 mars? Jag upprepar: Både socialministern och vi andra här i kammaren har material som klart visar vilka kommuner som i dag har en så dålig utbyggnadstakt att de inte klarar sin del av programmet fram till 1980, om man inte överlägger med dessa kommuner och vidtar speciella åtgärder.
Herr talman! Socialministern tar upp frågan om personaltäckningen inom barnomsorgen och säger, att det har framkommit tecken på att det kommer att vara en brist på förskollärare. Det är ingen nyhet. Det har vi ju aktualiserat från vpk här i kammaren många gånger, och vi har krävt en utökad utbildning av förskollärare. Borde inte sent omsider de av herr Gustavsson observerade tecknen på att det fattas personal leda honom till att föreslå en kraftig utökning av förskollärarutbildningen, så att man täcker bristen på förskollärare? Sedan vill jag kort replikera herr Peterson i Nacka, som säger att föräldrarna vet att de kan lita på socialdemokratin när det gäller utbyggnad av barnomsorgen. Men föräldrarna behöver ju bara se sig omkring i våra kommuner för att finna att man inte kan lita på socialdemokratin i det avseendet. Då skulle socialdemokraterna inte ha lämnat efter sig en så katastrofal situation som de har gjort i dag. Den gör att många barn står utan barnomsorgsplats. Det är vänsterpartiet kommunisterna som står för de konkreta förslag som kan leda till att alla barn som behöver = Nr 95 plats på daghem också får den. Vi har ställt de konkreta förslagen när Torsdagen den det gäller ekonomin, när det gäller lagstiftningen och när det gäller den 24 mars 1977 kvalitativa utbyggnaden av barnomsorgen. Söskaslörrnnorir il Om utbyggnadspro Fru DAHL : grammet för Herr talman! Nu gav socialminstern äntligen ett exempel på en åtgärd barnomsorgen som hade diskuterats vid den berörda överläggningen, nämligen att öka förvärvsintensiteten bland de förskollärare som i dag är hemma. Men, herr talman, det är ju så att de flesta av dem är hemma därför att de saknar daghemsplats. I den intervju som gjordes med socialministern efter överläggningen säger socialministern följande på den direkta frågan om det är meningen att man skall fylla behovet genom att förskollärare, som nu är hemma, går ut och börjar arbeta: Nej, absolut inte. Jag säger att vi har vidtagit åtgärder för ökad utbildning. Det är på gång. Vilka då åtgärder? frågar reportern. Ja, vi har ju betydligt fler i utbildning än vi hade för något år sedan. Men även med den beräkningen kommer det att saknas 6 000 förskollärare 1980 menar Kommunförbundet, svarar reportern. Ja, har du fått de uppgifterna, får vi diskutera igenom det ordentligt, svarar landets socialminister. Herr talman! Jag tror att det behövs inte bara diskussioner utan även studiecirklar i regeringen, om man där skall lära sig något om familjepolitiken.

Herr talman! Det här är rätt avslöjande, fru Dahl. Det utbyggnadsprogram som vi tidigare diskuterat och den brist på förskollärare och personal som vi har i dag kan ändå inte fru Dahl beskylla den nuvarande regeringen för. Det tar ändå mer än två år att utbilda förskollärare och vi har suttit i regeringen ungefär sex månader. Herr Hellström! I interpellationsdebatten talade jag om att vi skulle ha överläggningar med Kommunförbundet. De överläggningarna har hållits. Sedan kan fru Dahl föra sitt resonemang, men det är ovidkommande här. Vi har hållit överläggningar, där vi har diskuterat ekonomin, utbyggnadstakten och personalsituationen.

grammet för barnomsorgen